Herr talman! Regeringens proposition om upphävande av underställningsförfarandet beträffande omsorger om vissa utvecklingsstörda har vållat oro bland föräldrarna till de utvecklingsstörda. Uppvaktningar har gjorts inför socialutskottet, och riksdagens ledamöter har fått en rad skrivelser i ärendet. Det är naturligt att det finns en sådan oro. De utvecklingsstörda kan inte själva protestera mot vad man från föräldrarnas sida förmodar vara ett hot mot den svagaste gruppen i vårt samhälle. Jag kan tryggt säga: Vore denna deras förmodan sann, då skulle också vi i socialutskottet ställa oss på samma sida som föräldrarna och de handikappades organisationer. Men vi har en annan uppfattning. Vi ser i vad som hänt på detta område under de senaste 10-15 åren inte någon fara i att statens möjlighet att bestämma över inrättningarna försvinner. Landstingen har redan nu det primära ansvaret. De svarar för kostnaderna och bör följaktligen också själva svara för anläggningarnas planering och Nr 41 utbyggnad. Onsdagen den Jag tror att det i längden är ohållbart att en tjänsteman i socialstyrelsen 2 december 1981 skall ha bestämmanderätten och kunna avgöra hur byggnaderna skall se ut och i vilken takt de skall uppföras. Det har säkerligen varit nödvändigt till en början, men nu har landstingen bra kännedom om behoven, och någon statlig överhöghet behövs enligt vår mening inte. En annan sak vore om staten skulle vilja ta bort inspektionsrätten och tillsynen. Mot ett sådant förslag skulle vi som en man resa oss i protest. Jag tror att en del av det missnöje som framkommit mot förslaget beror på att man blandat ihop dessa begrepp. Det har, som jag antydde inledningsvis, skett mycket på detta område under de senaste åren. Landstingen i gemen har byggt ut denna vårdform kraftigt. Och utbyggnaden fortgår, även om det naturligtvis inte sker i samma snabba takt som tidigare, helt enkelt beroende på att de flesta landsting har byggt ut omsorgen hyggligt. Det finns naturligtvis landsting som fortfarande släpar efter på detta område. Och här vill jag säga att de får inte ta riksdagens beslut i dag — om den följer utskottets förslag — till intäkt för att skära ned utbyggnaden. Detta att staten inte i fortsättningen kommer att ha samma inflytande över verksamheten som tidigare, att landstingens underställningsskyldighet beträffande omsorgsplanerna försvinner, betyder inte att landstingen får sätta denna verksamhet på sparlåga. Här anser jag att föräldraopinionen och annan opinion har en viktig uppgift. Om — jag säger om — det skulle visa sig att något landsting struntar i omsorgsplanerna, ja, då tror jag att dessa organisationer har kraft nog att skapa den opinion som landstingsledamöterna inte kan stå emot. Jag är optimistisk nog att tro att det inte kommer att märkas någon förändring genom att statens engagemang i byggnadsoch planfrågorna upphör. All erfarenhet visar att dubbelkommandot mellan stat och landsting och kommuner blir både omständligt och dyrbart. Det tar tid och kraft. Och det är inte säkert att det blir bättre för den sakens skull. Vi har i vårt land kommunalt självstyre. Det vore ett underbetyg till de kommunala förtroendemännen och kvinnorna om de inte skulle motsvara förtroendet som medborgarna ställer på dem i detta fall. Men när jag sagt detta vill jag understryka att det är viktigt att de motsvarar förtroendet och att de i handling visar att de mycket väl kan sköta den uppgift som samhället ålagt dem utan att för den skull behöva ha någon statlig överhöghet. Jag vill också poängtera att när utskottet bedömt det lämpligt att landstingen själva i fortsättningen skall handha denna fråga, bygger detta vårt ställningstagande på att vi har goda erfarenheter av landstingens verksamhet på det här området. Utskottet summerar i sitt betänkande att den utveckling som skett efter omsorgslagens tillkomst i första hand varit en följd av landstingens insatser. Men vi har också sagt att socialstyrelsen genom sin kompetens på området varit pådrivande i utbyggnadsarbetet. Vi understryker också, som Eivor 113 Marklund framhöll, det arbete som FUB utfört. Man kan säga att dessa tre saker tillsammans — dels landstingen, dels socialstyrelsens kontroll över verksamheten i inledningsskedet och dels FUB:s verksamhet — har varit framgångsrika när det gällt att föra vårt land fram till främsta ledet när det gäller omsorgen om denna handikappgrupp. Utskottet har enhälligt anslutit sig till förslaget från regeringen om att underställningsskyldigheten till socialstyrelsen skall upphöra. Vi finner att tiden är mogen för detta steg. Hade förslaget kommit för ett antal år sedan, hade skäl kunnat åberopas av det slag som motionärerna i de båda motionerna anför liksom bl.a. Eivor Marklund har gjort i dag. Nu är läget ett annat. Landstingen har stor erfarenhet av denna verksamhet, och någon fara i att släppa efter på socialstyrelsens kontroll har inte utskottet kunnat finna. Utskottet säger också att ett bibehållande av de nuvarande reglerna t.o.m. kan verka fördröjande i ett läge där utvecklingen går mot mindre institutioner. Förslaget har också tillstyrkts av omsorgskommittén. Det tar vi som ett uttryck för att det är ett riktigt förslag. Det är ju ändock den kommittén som har störst kännedom på området. Utskottet uttalar ”att det här aktuella beslutet inte får tas till intäkt för att i besparingssyfte sänka de utvecklingsstördas standard”. Det är ett påpekande som måste observeras av landstingen. Ten av de två motioner som utskottet har haft att ta ställning till och i det särskilda yttrandet av Anna-Greta Skantz har man hyst betänklighet mot att denna fråga tas upp enskilt. Man har velat poängtera att den skulle avgöras först när omsorgskommitténs förslag i sin helhet föreligger. Ja, därom kan man naturligtvis ha olika meningar. Men saken ligger ju till så här. Stat-kommun-gruppen, som har att lösa frågor där staten och kommunerna är inblandade, tog i ett betänkande upp frågan om landstingens underställningsskyldighet till socialstyrelsen. Den föreslog att underställningsskyldigheten skulle slopas. Dess förslag remitterades till socialstyrelsen och skolöverstyrelsen liksom till FUB. Omsorgskommittén — som utrett omsorgsfrågorna och är expert på frågor som rör omsorgen -— tillstyrkte förslaget. Denna fråga hör enligt min bedömning inte samman med de frågor som rör huvudmannaskapet och allt annat som utredningen har sysslat med. Det är en omdömesfråga. Jag kan förstå dem som är tveksamma i sak. Tror man inte på landstingen, då har man ett visst fog för att vara kritisk. Men tror man på deras intresse och vilja att göra något, då tycker jag att regeringens förslag kan antas. I den motion som Eivor Marklund talade för anför man att förslaget kan komma att innebära en standardsänkning för de utvecklingsstörda. Vidare påstås det att det finns skillnader mellan olika delar av landet då det gäller omsorgen av de psykiskt utvecklingsstörda. Detta ger stöd för att de statliga reglerna inte bör slopas, säger man. Till detta är att säga att det i och för sig är riktigt att det råder något olika standard mellan de olika landstingen, men så förfärligt stor skillnad är det inte. Det beror naturligtvis delvis på landstingens egna ambitioner. Men om Nr 41 detta är riktigt — och det är det — då visar det bara att inte ens med Onsdagen den socialstyrelsens slutliga bestämmande över landstingens utbyggnadsplaner 2 december 1981 har man nått lika standard. Det blir svårt, tycker jag, att argumentera för bibehållande av statlig överhöghet över landstingen. Omsorger om vis Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets enhälliga förslag.

Herr talman! Göran Karlsson fortsätter med detta att köra över mjukt, som det brukar heta. Han erkänner att det finns en naturlig oro. Han medger att den oron har kommit till uttryck mycket kraftigt. Men så kommer de argument som vi under den här diskussionen, i press och på annat sätt har lärt oss att känna igen, inte minst detta att man redovisar vad som har hänt och att det som har hänt skulle vara belägg för att det inte finns någon anledning till oro. Det är väl ändå så, Göran Karlsson, att det är just socialstyrelsens inflytande som har drivit fram utvecklingen. Göran Karlsson nämnde visserligen socialstyrelsen som en av tre hörnpelare — den tredje var då FUB. Uppenbarligen är det då enligt socialutskottets mening landstingens inflytande och påverkan som är det viktiga. Sedan anser Göran Karlsson att man har blandat ihop begreppen i diskussionen och tagit fasta på den här oron, därför att man har trott att förslaget också skall gälla inspektionsrätten. Men då tror jag att Göran Karlsson — jag hoppas att detta inte gäller hela socialutskottet — har följt diskussionen dåligt. Nog tycker jag att det mycket tydligt har framgått att man i och för sig är på det klara med att inspektionsrätten skall finnas kvar och att man har noterat det. Man betonar emellertid mycket starkt att detta som ersättning inte räcker med tanke på vad som socialstyrelsen ändå har haft att säga till om på detta område. Man har byggt ut hyggligt, säger Göran Karlsson vidare, och därför finns det ingen anledning att ta utbyggnaden till intäkt för att nedskärningar nu skulle göras. Men socialstyrelsen har, som jag sagt, varit en drivande kraft, och det är väl ingenting som tyder på att socialstyrelsen skulle vara inställd på att bromsa någon utveckling på detta område. Göran Karlsson sade vidare att förslaget har tillstyrkts av omsorgskommittén. Men nog hade det väl då varit befogat att riksdagen hade fått göra sina bedömningar utifrån ett i sin helhet remissbehandlat förslag från omsorgskommittén? Ett sådant förslag hade kanske minskat oron. Nu har de berörda ju inte fått någon möjlighet att påverka propositionens utformning. Med anledning av påståendet att skillnaderna mellan olika delar av landet på det här området skulle bero på olika ambitioner vill jag fråga Göran Karlsson, om han verkligen tror att ambitionerna ökar med ett beslut i den riktning som Göran Karlsson talar för — för det blir väl tyvärr ett beslut i den riktningen.
Herr talman! Nej, jag tror inte alls att ambitionerna ökar genom att vi fattar detta beslut, men det finns anledning att tro att opinionen för FUB inom landstingen kan verka till mycket stor fördel för dem som förbundet arbetar för. Fru Marklund skall göra klart för sig att landstingen har ekonomiska svårigheter men att de trots detta har byggt ut omsorgsverksamheten på ett sätt som jag tycker hedrar dem. Det är inte tu tal om den saken. Fru Marklund säger att socialstyrelsen har betytt mycket. Ja, men socialstyrelsen har i detta fall inte något ekonomiskt ansvar utöver det som den själv vill satsa på. Jag tycker att man kan högakta både socialstyrelsen, FUB och landstingen för vad som har gjorts i det här avseendet. Jag tror inte att det blir sämre, om de statliga bestämmelserna upphävs. Det vill jag säga till fru Marklund.
Herr talman! Om det nu är olika med landstingens ambitioner och möjligheter att göra någonting på det här området, är det tyvärr också olika med FUB:s möjligheter. FUB har en kraftfull central organisation och kan säkerligen bilda opinion på ett bra sätt, men det är inte alldeles säkert att förbundet har förutsättningar för detta överallt i landet. Det finns också mindre starka organisationer inom FUB, som får större möjligheter när de har en central myndighet att använda som snöplog i sina strävanden att förbättra situationen för dem vilkas intressen de är satta att bevaka. Göran Karlsson kom vidare plötsligt också in på socialstyrelsens ekonomiska ansvar. Men det har ju hela tiden här i riksdagen — och så har väl även varit fallet i diskussionen i övrigt — talats om människor inom socialstyrelsen som har använt omsorgslagen till att driva fram förbättringar. Det har i den diskussionen inte handlat om ekonomi.
Herr talman! Fru Marklund talar om FUB:s möjligheter att göra sig gällande i opinionsbildningen. Jag tror att FUB centralt är så starkt att det kan hjälpa de små organisationerna, om det skulle behövas. Jag tror att dess påverkan på landstingsledamöterna kommer att bli så stark att den mer än väl uppväger borttagandet av den statliga överhögheten över detta område.

Herr talman! Det är många talare anmälda till den här debatten, trots att socialutskottet enhälligt tillstyrkt regeringens proposition. Låt mig därför bara säga att jag tycker att det är bra, av den anledningen att det vittnar om att det är många i kammaren som har ett stort engagemang i sakfrågan. Bara däri ligger en garanti för de utvecklingsstördas trygghet. De regler om statlig kontroll av omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda som regeringen nu föreslår skall avskaffas representerar en numera föråldrad syn, både på landstingskommunerna och på handikapporganisationerna. I Nr 41 propositionen har regeringen redovisat de motiv som fanns så sent som i slutet av 1960-talet för att föra in bestämmelser om underställning av omsorgsplaner, om godkännande av inrättningar och verksamheter, i omsorgslagen. Men — och det är faktiskt viktigare — där finns också en redogörelse för varför dessa bestämmelser nu bör utmönstras. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa högt ur propositionstexten. Jag kan i stället i dag notera att socialutskottet enhälligt biträder regeringens skäl för denna utmönstring. Det tycker jag naturligtvis är bra, herr talman. Utskottet har utöver vad som står i propositionen tillagt att enligt dess mening ett bibehållande av reglerna om att socialstyrelsen skall meddela sådant godkännande kan verka fördröjande på utvecklingen till mindre institutioner. Uskottet har alltså visat på ytterligare ett viktigt argument. Jag delar utskottets mening på den här punkten. Som redan har sagts i debatten har propositionen tilldragit sig uppmärksamhet i den handikappolitiska debatten. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, och vissa andra intressenter har uttalat oro för att ett bifall till regeringens förslag skulle leda till standardsänkning inom omsorgerna. Jag anser, precis som socialutskottet, att det saknas fog för sådana farhågor. Omsorgerna om de psykiskt utvecklingsstörda har under ett drygt årtionde efter omsorgslagens tillkomst utvecklats snabbt, även i jämförelse med andra angelägna delar av handikappområdet. Jag vill gärna påstå att huvudmännens starka engagemang i dessa frågor och FUB:s intressepolitiska verksamhet liksom samarbetet mellan dem har varit de avgörande förutsättningarna för denna viktiga utveckling. De statliga insatserna koncentrerar sig dels till det fortlöpande förstärkta ekonomiska stödet till huvudmännen, dels till att två statliga myndigheter — socialstyrelsen och skolöverstyrelsen — är rådgivare och tillsynsmyndigheter. Ämbetsverkens uppgifter i dessa avseenden markeras också starkt både i propositionen och i utskottsbetänkandet. För säkerhets skull vill jag ändå även här i riksdagen understryka de synpunkterna. Regeringsförslaget att ta bort vissa regler som återspeglar en förlegad syn har på en del håll också uppfattats som ett sätt att försöka minska socialstyrelsens befattning med omsorgernas utveckling. Så är inte fallet. Tvärtom vill jag liksom utskottet betona att erfarenheten och kompetensen hos socialstyrelsen är en stor tillgång i det fortsatta arbetet på att förbättra livsvillkoren för psykiskt utvecklingsstörda och andra handikappade. Enligt min syn utgör alltså omsorgshuvudmännens inriktning av sin verksamhet liksom socialstyrelsens, skolöverstyrelsens och FUB:s medverkan, en garanti för de utvecklingsstördas rättigheter i samhället. Det är regeringens avsikt att även i fortsättningen slå vakt om dem. Jag vill gärna tillägga att jag med en viss förvåning har noterat att Anna-Greta Skantz i ett särskilt yttrande, som ingen i utskottet har biträtt, har funnit att regeringens handläggning av frågan har varit anmärkningsvärd. Hon vände sig mot att stat-kommungruppens förslag på några maskinskrivna sidor har bedömts för sig och att man inte har avvaktat beredningen av omsorgskommitténs betänkande. Det förvånar mig att Anna-Greta Skantz har en så oprogressiv uppfattning, att all utveckling, att all förändring skall stanna inom ett område som skall behandlas eller nyss har behandlats av en kommitté. Anna-Greta Skantz hade ju ingen invändning i sak. Utskottet är helt enigt i sakfrågan, och dess betänkande överensstämmer med regeringsförslaget. Anna-Greta Skantz yttrande är ett försök att på en gång dela utskottskamraternas mening och inför FUB ge sken av att hon tycker som FUB. Sådana försök att sitta på två stolar brukar misslyckas, och jag tror att Anna-Greta Skantz som en erfaren riksdagsledamot inser det. Jag uppskattar mycket Anna-Greta Skantz som handikappolitiker, men i detta sammanhang blev jag som sagt något förvånad. Jag vill emellertid sluta med att säga till Anna-Greta Skantz att omsorgskommitténs förslag om flerhandikappade, som Anna-Greta Skantz också nämnde, är föremål för beredning i departementet. Regeringen kommer att redovisa sin inställning till det förslaget i budgetpropositionen i början av januari.
Herr talman! Statsrådets anförande styrkte mig i min uppfattning att propositionen har kommit till i en väldig brådska. Brådskan var så stor att statsrådet måste gå upp här i talarstolen och förtydliga och komplettera propositionen. Anförandet innehöll ju inte någonting nytt. Sedan tackar jag för omtanken om mig. Jag försäkrar att anledningen till att jag har avgivit ett särskilt yttrande helt och hållet är att jag anser det vara fel att rycka ut en fråga i stället för att vänta och lägga förslag tills man har en samlad bedömning. Jag har inte sneglat åt FUB eller någon annan handikapporganisation. För mig är det inte fråga om att sitta på två stolar — jag har velat markera att jag inte anser att man skall behandla så viktiga frågor som dessa på det sätt som regeringen har gjort. Det är därför som jag har valt att avge ett särskilt yttrande. Det anförande som jag höll för en stund sedan avslutade jag också med att uttala förhoppningen att regeringen inte skulle plocka ut fler frågor från omsorgskommitténs förslag, utan att vi skulle få en samlad bedömning av förslagen. Det är avsikten med mitt särskilda yttrande och ingenting annat.

Herr talman! Under det år som snart är slut, handikappåret, har det förekommit åtskilliga attacker från regeringen mot de handikappades välfärd. Jag har försökt att i mina tidigare inlägg belysa, att jag upplever även förslaget om att slopa socialstyrelsens godkännande av landstingens planer för omsorgen om de utvecklingsstörda som ett exempel på sådana Det har skett mycket på omsorgsvårdens område under 1970-talet, därihar Nr 41 Karin Ahrland alldeles rätt. Socialstyrelsens engagemang har, menar jag, Onsdagen den varit en viktigt bidragande orsak till de förändringar som har gjorts. Karin 2 december 1981 Ahrland underströk att utskottet skriver att socialstyrelsens godkännande av inrättningarna kan verka fördröjande på utvecklingen mot mindre institutioner. Jag glömde att ta upp detta i en tidigare replik, och jag vill nu ställa frågan till både Göran Karlsson och Karin Ahrland: Vad bygger man den skrivningen på? För mig är det en fullständig gåta. Det är ju just socialstyrelsen som har drivit fram utvecklingen mot mindre enheter, och jag kan inte se att det finns någonting som tyder på att socialstyrelsen skulle vilja bromsa den utvecklingen. Sedan ägnade sig Karin Ahrland liksom utskottet åt att berömma FUB, och jag vill upprepa att det är väl det som brukar kallas för att köra över mjukt. För om man verkligen hade den respekt för FUB och dess verksamhet som man här ger sken av, borde man väl också ha lyssnat på organisationen innan man skrev propositionen och innan utskottet godkände den. Jag vill påstå att om riksdagen godkänner propositionen, innebär det inte att man öppnar för utveckling av omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda utan tvärtom. Man kommer att befrämja ett stillastående, ja kanske t.o.m. tillbakagång. Jag är inte beredd att så lättvindigt som sjukvårdsministern och utskottet avfärda den samlade erfarenhet som representeras av FUB och landets främste expert på området. Det har fortfarande inte, som jag har upplevt det, framförts ett enda godtagbart argument för att frågan om socialstyrelsens godkännande av planerna måste ryckas ut ur sitt sammanhang och beslutas innan omsorgskommitténs betänkande behandlas i sin helhet. Samarbetet är avgörande för utvecklingen, säger Karin Ahrland. Varför lyssnar man då inte på de organisationer som man säger sig vilja samarbeta med? Varför har man över huvud taget inte hört t.ex. Riksförbundet för psykotiska barn? Varför kör man över FUB?
Herr talman! Anna-Greta Skantz sade att jag har stått här och förtydligat och kompletterat men att mitt anförande inte innehöll något nytt. Nej, självklart. Jag har nämligen inte ändrat min mening sedan jag skrev propositionen, och jag har inte ändrat uppfattning medan den här debatten har pågått. Snarare har jag kanske blivit stärkt i min uppfattning. Därför kan mitt anförande här i dag inte innehålla något nytt. Sedan vill jag faktiskt säga till Anna-Greta Skantz att inte något förslag i världen blir bättre, klokare eller förståndigare av att man låter det ligga i en skrivbordslåda en längre tid, när det faktiskt är ett ganska enkelt förslag. Att man bara väntar behöver inte alltid betyda att någonting blir bättre. Det kan vara skäl nog för att vi gick till riksdagen med den här propositionen. Eivor Marklund frågade vad utskottet menade med en fördröjning i fråga ä ä Sedd ”. är i 119 om utvecklingen av mindre institutioner. Göran Karlsson får väl anföra vad utskottet menar, men när jag instämmer med utskottet gör jag det därför att det tar faktiskt tid att granska planer, och om man skall bygga flera mindre institutioner, blir det rimligen flera mindre planer.
Herr talman! Det är ju ovanligt här i riksdagen att ett statsråd går in i debatten när det är ett enigt utskott. Det, menar jag, kan inte tyda på någonting annat än att statsrådet har ett behov av att förtydliga eller lägga till rätta. Det var därför jag gjorde det uttalande som jag gjorde. Sedan är det naturligtvis riktigt att ett förslag inte blir bättre om man lägger det i skrivbordslådan och tar fram det vid en senare tidpunkt. Men just i fråga om det här förslaget tror jag för min del att det hade varit till fördel för alla parter, om det hade kommit upp i samband med att man hade behandlat omsorgskommitténs förslag i dess helhet. Eftersom remisstiden går ut i mars månad nästa år, hade fördröjningen inte behövt bli så många månader. Jag tror att man mycket väl hade kunnat vänta på remissbehandlingen.
Herr talman! Som representant för vpk-gruppen tycker jag att det känns ganska trevligt att få höra ett statsråd säga att det här med att man väntar inte behöver betyda att någonting blir bättre. Hur många gånger möts inte vi, när vi framlägger förslag här, av orden: Det här får ni lugna er med, för vi har en utredning på gång. Vänta tills den har lagt fram sitt resultat! Nog skulle det väl också i det här sammanhanget ha varit befogat att vi hade haft möjlighet att besluta i ett sammanhang när utredningen var slutförd och remissen också. Det borde ha varit klart att riksdagen skulle ha tjänat på att få göra en helhetsbedömning av de här frågorna. Sedan säger Karin Ahrland att det tar tid att granska planer, och hon låter väldigt antibyråkratisk. Det är i och för sig bra, men det är väl bättre att det tar tid att granska planer än att planerna uteblir.
Herr talman! Bara ett par ord! Å ena sidan säger Anna-Greta Skantz att det är en fördel om man väntar med det här förslaget, å andra sidan är hon överens med utskottet om att tillstyrka förslaget. Jag kan faktiskt inte riktigt förstå hur det går ihop med logiken. För Eivor Marklund vill jag bara påpeka att den här frågan faktiskt var färdigutredd.

Herr talman! Ännu så sent som under 1960-talet fanns de flesta utvecklingsstörda i vårt land i särskolor och på vårdanstalter. Sedan dess har något av en revolution ägt rum i omsorgsverksamheten. Det har varit en utveckling efter de målsättningar som stakades ut i 1968 års omsorgslag. 1970-talets reformarbete har bl.a. inneburit att de utvecklingsstörda har Nr 41 fått en plats i samhället. De har kunnat flytta till ett eget boende. Barn har kunnat stanna i sina egna hem. Ett stort antal har kunnat flytta till små inackorderingshem. Arbete har skapats. De utvecklingsstördas levnad har kommit att normaliseras. Men ännu har vi mycket kvar att göra. Alltjämt bor ungefär 10 000 av vårt lands 36 000 utvecklingsstörda på vårdhem och anstalter. Det är inget tvivel om att socialstyrelsens centrala makt att granska och driva på utvecklingen har betytt mycket. Visst har den retat många landstingspolitiker — det vet jag av erfarenhet efter många års landstingsarbete — men arbetet har givit gott resultat. Nu är det meningen att nya målsättningar skall läggas fast i en utvidgad omsorgslag, formad av den s.k. omsorgskommittén. I dess betänkande föreslås att omsorgslagen skall behållas och utvidgas till att gälla alla grupper med fysiska handikapp — grupper i behov av landstingets hjälp. Men så — mitt under remissbehandlingen av det förslaget — kommer regeringens märkliga utspel, propositionen med förslag om att socialstyrelsens pådrivande tillsyn av omsorgsverksamheten skall inskränkas. Jag förstår den mycket häftiga reaktion mot förslaget som kom från Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, från De handikappades centralkommitté, från anhöriga och allmänhet, från tidningar, radio m.fl. Man har allmänt frågat: Varför var det så bråttom att rycka ut den här biten att man inte kunde låta den gå ut på remiss och få ett besked från de många remissorganen? Var det inte en ovanligt klumpig åtgärd att presentera det förslaget i ett läge där socialstyrelsens pådrivande och bevakande arbete synes behövas mera än någonsin? Man ansåg socialstyrelsens roll nödvändig när det gäller att följa upp målsättningarna för en ny lag. Men ännu angelägnare med anledning av redovisningen från landstingsvärlden om besparingsförslag, framtagna i enkätsvar från sjukvårdshuvudmännen, var ju att bevara socialstyrelsens roll. På ett tiotal sidor redovisas omkring 45 uppslag hur landstingen kan spara på utgifterna för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Uppslagsrikedomen är stor, förslagen är många och vittsyftande. Bland uppslagen kan vi finna följande: Man resonerar om möjligheterna att spara genom att öka klasstorleken inom särskolan. Man ifrågasätter om det inte går att få flexibla normer för lokalytor för särskolor. Man tänker sig att byta ut lunchmat mot middagsmat samt middagsmål mot kvällsmål och att för lördagar, söndagar och helger byta ut lunchmålet mot kaffe. Ett landsting har väckt tanken att omsorgstagarna skall få betala tjänster av typen skolmåltider, tandvård, dagliga resor osv. Bland uppslagen finns också tanken att bidrag till kulturverksamheten, ät folkbildningen och ungdomsarbetet på omsorgens område skall inskränkas. Jag skall inte trötta kammaren mer än så. Exemplen ger besked om att många sjukvårdshuvudmän anser att det finns betydande besparingar att göra i omsorgsverksamheten — flera än i den övriga sjukvårdsverksamheten. I ekonomiskt kärva tider blir oron för att besparingsåtgärderna skall slå hårt mot de svagaste förståelig. Att man på möten och konferenser med föräldrar till handikappade barn är starkt oroad över regeringens förslag kan FUB redovisa. När oron griper omkring sig är det angeläget att staten genom regering och riksdag uppträder så, att man känner att staten inte sviker i en ond tid. Regeringen föreslår nu att socialstyrelsens tidigare uppgift att godkänna platsantal på vårdhem, specialsjukhus, inackorderingshem och dagcentra skall upphöra. En motsvarande kontrollfunktion som skolöverstyrelsen haft när det gäller elevhemmen för psykiskt utvecklingsstörda vill man också ta bort. Om man kände stor oro för vad detta kan betyda för de utvecklingsstörda för ett antal månader sedan måste oron vara än större i dag, när regeringen är på gång med att kraftigt krympa statsbidragen och därmed landstingens förutsättningar att driva sin verksamhet. Det sparpaket som ekonomioch budgetministern inom kort skall knyta julklappssnören kring kan göra många av de tänkta sparåtgärderna i omsorgsverksamheten aktuella tidigare än beräknat. Den 2 och 3 oktober hade FUB en ordförandekonferens med 250 deltagare. Där beslöt man att anta ett uttalande som starkt kritiserar regeringens förslag. Bl. a. sade man så här: ”FUB hävdar att i en tid av krympande ekonomiska resurser är socialstyrelsens inflytande över planer och platsantal en nödvändighet.” Man protesterade också mot påståendena att utvecklingsstörda nu skulle ha en hög standard. Och man sade i uttalandet: ”Fortfarande lever tusentals människor i stora institutioner med flerbäddsrum utan daglig sysselsättning och har en ytterst torftig fritid.” Man erinrade om att utvecklingsstörda människor har ett livslångt handikapp och att de nästan alltid är beroende av landstingens stöd. Man erinrade om att de flesta inte kan föra sin egen talan. Och man avslutade uttalandet så här: ”FUB ser med mycket stor oro på propositionen. Vi uppfattar den som ett klartecken för landstingen att dra ner på takten i utbyggnaden av omsorgerna. Det faktum att man inte ens velat invänta remissbehandlingen av omsorgskommitténs slutbetänkande stärker oss i den tron. FUB kräver att socialstyrelsens inflytande bibehålls.” Detta uttalande togs alltså innan regeringen överraskade landstingspolitikerna med det sparpaket som de nu har fått glutta litet på för några dagar sedan. Min mening är att regeringen skulle ha väntat med denna åtgärd. Om det skulle bli en ny lag, hade man kunnat överväga om det hade varit lämpligt att i Nr 41 den bygga in någon trygghet för en fortsatt utveckling. Förbundsordföranden i FUB, Thorsten Nilsson, gav en öppning i den vägen i det debattinlägg i Dagens Nyheter som här tidigare har citerats. Han skrev där: ”Om propositionen hade innehållit en tvingande bestämmelse om samråd med FUB, hade vi inte behövt känna så stark oro. Men det gör den inte.” = . ; . lingsstörda Här har vi nu hört kritik framföras, som innebär att vi som vill slå vakt om socialstyrelsens funktion inte skulle kunna lita på landstingspolitiker landet över. Men jag vill säga att de flesta landstingspolitiker är starkt engagerade i omsorgsverksamheten, och de som är det, liksom de landsting som fullgör sina åligganden, har ingenting att frukta av en fortsatt underställsskyldighet. Men det finns också landsting som FUB och socialstyrelsen har stora problem med, och för dem är socialstyrelsens hittillsvarande engagemang en nödvändighet. Det är angeläget att ha socialstyrelsens medverkan för att kunna tillförsäkra de utvecklingsstörda över hela landet en någorlunda likvärdig standard. Landets största handikappgrupp bör få behålla det rättsskydd som socialstyrelsen ändå har inneburit gentemot njugga och sparivriga landstingspolitiker. Jag tror inte att det finns några som bättre än FUB kan bedöma vilka sviter som regeringens nu i hast framkomna förslag kan få. Jag yrkar bifall till yrkandet i min motion 1981/82:37 som innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Jag fäste mig vid att Arne Nygren sade att han hade lång landstingserfarenhet. Då undrar jag om han inte borde tro på landstingen och på deras vilja att göra någonting. Tror Arne Nygren mera på en tjänsteman i socialstyrelsen, som visserligen har till uppgift att granska och fastställa planerna? Men ändå måste det väl vara landstingen som skall göra utbyggnaden. Jag kan inte fatta att det går ihop. Man kan inte lita på socialstyrelsen mer än man kan lita på landstingen. Arne Nygren säger vidare att han förstår oron och att man måste tro på att staten, med regering och riksdag, är villig att hjälpa de utvecklingsstörda. Det är riktigt, men jag tror lika mycket på landstingspolitikerna i det fallet.
Herr talman! Jag sade att min erfarenhet var att socialstyrelsens starka engagemang har utgjort en viss irritation i landstingsledet, men en nyttig irritation. När den är borta tror jag att vi kommer att få känna av att man där måhända inte har den snärten bakom sig som pådrivande faktor i arbetet för utveckling av omsorgsverksamheten.
Herr talman! Jag kan inte hjälpa att Arne Nygren tror det. Men erfarenheten visar att landstingen verkligen har fyllt sin uppgift i det fallet. Jag tror inte att det är socialstyrelsen som ensam har betytt så mycket, utan att även landstingen har gjort det.

Herr talman! Den proposition som just nu är under behandling här i riksdagen hälsas med tillfredsställelse från många håll. Efter sex år som ordförande i omsorgsstyrelsen i Gotlands kommun har jag erfarenheter från den verksamhet som det här gäller, och jag vill därför lämna några synpunkter från fältet så att säga.

Det är en utveckling som har betytt enormt mycket för dessa människors egenvärde och personliga status.

I landstingsområdena har man gjort många goda erfarenheter, och det finns ingen anledning att tro att inte omsorgsvården kommer att bli väl tillgodosedd även framtiden. Låt mig dessutom säga att den utomordentliga detaljreglering som kännetecknar nuvarande lagstiftning förvisso ibland har upplevts som osmidig och onödigt krånglig. Den har också bidragit till förseningar vid projektering av olika objekt. Tiden torde nu vara mogen för att decentralisera ansvaret till de olika landstingsområdena. Det är f. ö. ett enigt utskott som ansett att skälen härför är övertygande. Från visst håll har uttalats stora betänkligheter mot regeringsförslaget. Man tror tydligen att de utvecklingsstördas intressen inte kommer att hävdas. Jag kan försäkra, utifrån den erfarenhet jag har, att ingen politiker har den ambitionen. Jag tycker att det är att underkänna de ansvariga i landsting och kommuner, om man utgår ifrån att det måste bli en standardsänkning inom denna verksamhet, bara därför att inte planer måste godkännas och kvadratmeterantal synas i detalj. Kvar finns ju socialstyrelsens inspektionsverksamhet och tillsynsansvar, och det är mycket betydelsefulla uppgifter.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

Herr talman! Jag skall bara säga några ord om detta med argument för eller emot under denna diskussion. Jag vill nog påstå att Sven-Gösta Signell i början av sitt anförande gav ett mycket bra argument för att vi inte skall fatta Nr 41 beslut i dag. Han sade nämligen att ett beslut i den riktning som i Onsdagen den socialutskottet har förordat varken försämrar eller förbättrar för de : 2 december 1981 utvecklingsstörda. Varför kunde man inte vänta med beslutet till dess att man hade resultatet av remissen hos de 82 organisationerna, till dess att man hade helheten att bedöma efter, om nu beslutet varken försämrar eller förbättrar?

Herr talman! Det beslut som kommer att fattas med anledning av regeringens proposition om differentierade avgifter för pensionärer vid sjukvård är ytterligare ett steg tillbaka när det gäller människors lika värde. Det blir nu lagligt att utifrån subjektiva bedömningar avgöra vilka avgifter olika vårdbehövande skall betala för sin sjukvård. Trots den oro och tveksamhet som framgår av det flertal motioner som väckts med anledning av propositionen har socialutskottet enats om en ändring i sjukvårdslagen. Utskottet har godtagit de skäl som anförts i propositionen, nämligen att förslaget syftar till att minska skillnaderna mellan avgifter för äldre vid sjukhusvård och vid boende i ålderdomshem. Dessa skillnader anses ha lett till att sjukhusvård ibland eftersträvats inte av medicinska skäl utan av privatekonomiska skäl och vidare av att den nuvarande sjukvårdsavgiften kan medföra betydande överskott på pensionen, som pensionären inte själv tillgodogör sig. Vänsterpartiet kommunisterna anser inte de angivna skälen som övertygande för de åtgärder som föreslås. Först och främst anser vi det vara fel att jämställa vistelsen på sjukhus med permanent boende på ålderdomshem eller i servicehus. Man väljer själv då man söker till ålderdomshem eller servicehus. Man måste fortfarande vara tämligen frisk och är vid ansökningen beredd att inrätta sig efter en ny boendeform, ett nytt hem där man kan leva tämligen självständigt med en viss form av trygghet, som man då är beredd att betala för. Detsamma gäller inte för långtidssjukvården. Där finns inte denna valfrihet. Där är man inlemmad i rutin, tvång och fastlagda bestämmelser. Patienterna i långtidssjukvården är unga och gamla med olika sjukdomar, från gravt handikapp till en rad sjukdomstillstånd som även drabbar yngre. Alla som efterfrågar sjukvård — det gäller även långtidssjukvården — har säkert förhoppningen att fortast möjligt bli så friska att de kan återvända till ett normalare liv. Och jag har svårt att tro vad som sägs såväl i propositionen som i utskottets betänkande, att det nuvarande avgiftssystemet leder till att sjukvården utnyttjas av privatekonomiska skäl. Detta borde i så fall kunna lösas av sjukhusledningen på ett annat sätt än genom ett differentierat avgiftssystem, som blir både administrativt krångligt och kostsamt. Detsamma gäller skälet om betydande överskott på pensionen, som pensionären själv inte tillgodogör sig. Enbart pension skapar väl inga större förmögenheter. Om så vore fallet fanns ju all anledning att i stället ändra arvslagarna i den riktning som vpk vid upprepade tillfällen föreslagit, dvs. ökad skatt på arv och förmögenheter och då naturligtvis lika gällande för I likhet med många andra förslag som lagts av de borgerliga regeringarna verkar även detta förslag oövertänkt när det gäller de konsekvenser det medför. Propositionen utgår från att förslaget i största utsträckning rör ålderspensionärer. Att det dessutom finns ca 400 000 förtidspensionärer som kan drabbas framgår inte — förtidspensionärer, många i unga åldrar som genom sina sjukdomar kanske är i större behov av långtidssjukvård än de ålderspensionärer som berörs. Utskottet har i sin skrivning sagt att vid bedömningen av avgiften skall stor hänsyn tas till den enskilde individens behov.

Utskottet ansluter sig till den uppfattningen och framhåller att stor generositet bör prägla synsättet när det gäller människors möjligheter att behålla sin bostad. Herr talman! Allt detta låter naturligtvis tryggt och bra — att hänsyn skall tas till olika behov. Men när man sedan läser Landstingsförbundets cirkulär AC 42/81 — som omfattar ett stort antal sidor — om hur avgifterna skall tas fram, då viker trygghetskänslan. Det nya avgiftssystemet medför att ett avgiftsbeslut skall tas i varje enskilt fall på basis av individens betalningsförmåga. Och när det gäller att få fram betalningsförmågan är det ett stort antal faktorer som skall undersökas. Det gäller olika pensioner, livräntor, vissa skatter, sidoinkomster, eventuella förmögenheter och inkomster av fastighet, där olika beräkningsgrunder skall utgöra underlag. Vissa uppgifter finns på data, och dem skall man ha tillgång till. Men som underlag för både manuell och ADB-baserad tillämpning krävs enligt Landstingsförbundets cirkulär att uppgifter samlas in manuellt i samband med att patienten avses inrapporterad i systemet. Men avgiften är inte klar med detta. Sedan skall en jämkning ske av avgifterna med hänsyn till vad som står i utskottets skrivning om individens behov i det enskilda fallet, som det så vackert heter. Det gäller då bl.a. individens försörjningsplikt, bostadsbehov, rehabilitering, semesterresor, inköp av exempelvis möbler, TV, stereo eller annat som kan möjliggöra ett rikare liv för patienten. Ekonomin förändras, och en omprövning måste kontinuerligt göras — minst en gång per år enligt cirkuläret. Är inte detta ett praktexempel på krångel och byråkrati, det som man nu inför? Och det är byråkrati som de borgerliga säger sig bekämpa och som man tillsatt ansvariga för att minska på. Vilka är det då som drabbas av detta byråkratiska avgiftssystem? Jo, detär Nr 41 en ny grupp — människor som nyss har behandlats — en grupp som kan Onsdagen den betecknas som den mesta försvarslösa, sårbara och ekonomiskt utsatta, det 2 december 1981 är människor som drabbas av långvarig sjukhusvistelse. Dessa människor skall nu tvingas att för någon tjänsteman redovisa hela sin ekonomiska situation och därtill de personliga ekonomiska behov som kan styrkas. Sedan är det tjänstemannen som med mer eller mindre subjektiva bedömningar avgör om dessa behov är skäliga, för att kunna fastställa en avgift. Detta är en förnedrande behovsprövning som vi borde ha kommit ifrån 1981. Det kan inte vara med ökad byråkrati som frågan om arbetslösheten skall lösas. Vänsterpartiet kommunisterna ifrågasätter även om den ekonomiska vinst som här eventuellt görs står i rimlig proportion till allt obehag för patienterna och det arbete som vårdpersonalen och administrativ personal tvingas lägga ner för att få fram ett underlag för fastställandet av gällande avgifter. Det finns även andra risker med ett differentierat system. Man kan inte bortse från ökade klasskillnader i vården. Vidare finns det risk att behövande avstår från vård av ekonomiska skäl. Särskilt gäller det rehabilitering, vilket är olyckligt, då den behandlingen syftar till ett normalt liv, innebärande minskade kostnader för samhället. Vänsterpartiet kommunisterna anser att detta helt igenom är ett dåligt förslag, som enbart drabbar en redan hårt drabbad grupp i samhället och som går helt emot vårt lands socialpolitiska målsättning om människors lika värde. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen som finns behandlad i detta betänkande.

Herr talman! Jag har en känsla av att Blenda Littmarck talar mot sitt samvete. Hon säger att det vore enklare om det här bara drabbade dem som långvarigt och för gott lämnat sitt normala liv och ligger på långvårdssjukhus. Men även bland dem finns olika behov. Det är ändå så, att de inte för gott sökt sig till långvården, utan de har förhoppningen att de skall bli friska och få komma därifrån. Det räcker inte med generösa regler. Det är ju själva behovsprövningen som är så förnedrande. Vi har kommit ifrån denna när det gäller exempelvis barnbidragen och skolmåltiderna. Därvid löser vi den ekonomiska frågan på annat sätt, och det borde vi kunna göra också i detta sammanhang. Här skall man vända ut och in på personers ekonomiska situation, som de själva kanske inte har kontroll över när de blivit gamla. De skall tala om hur de lever, för att de eventuellt skall få jämkningen, som då blir godtycklig, eftersom det är någon som gör en bedömning i frågan. Man har, som Blenda Littmarck sade, också prövat systemet med differentierade sjukvårdsavgifter i några landsting. Då fick man bakläxa därför att sådana avgifter var lagstridiga, men också på grund av den reaktion som kom både från patienter och från personal, främst från de kuratorer som tvingades syssla med undersökningar av patienternas inkomstförhållanden. Redan då ifrågasattes den ekonomiska vinsten av ett administrativt så arbetskrävande system. Man påpekade att det hade haft förödande konsekvenser för de sjuka, att det var administrativt svårmanövrerat och ur socialpolitisk synpunkt en synnerligen negativ åtgärd. Det påtalades att rekommendationen med förslag till anvisningar i sin aningslöshet var helt avskräckande. Man undrade om utredarna hade den minsta idé om vilka människor som skulle komma att drabbas av åtgärden och om hur det över huvud taget går till inom sjukvården. Den aningslösheten tycks fortfarande Jag vill citera vad dåvarande chefskuratorn vid Södersjukhuset sade i en artikel i DN i juli 1973: ”Vad som alldeles kommer bort i utredningen är rehabiliteringstanken. ”Skälig hänsyn skall tas till patienternas möjligheter att tillgodose individuella behov i fråga om rekreation, kultur och liknande samt aktiviteter som av läkare bedöms äga terapeutisk betydelse.” Sådana plattityder skall man behöva ta del av anno 1973! Vad rehabilitering är tycks utredarna sväva i total okunnighet om. T. ex. att de emotionella rehabiliteringsproblemen — den psykologiska reaktionen då en människa plötsligt blir handikappad — är väl så svåra att behandla som den fysiska invaliditeten.” Jag stannar vid detta men återkommer i ett senare anförande.

Herr talman! Den blir sannerligen inte mindre än i dag. Det är till Landstingsförbundets cirkulär fogat något som ser ut som deklarationsblanketter, och det är dem som man skall använda när man skall ta fram de uppgifter som skall prövas i varje individuellt fall. Denna administrativa omgång måste väl ta i anspråk huvuddelen av de pengar som man kommer att få in. Det blir ingenting kvar av en sådan besparing som det är fråga om, och det är väsentligt i detta sammanhang. Att sedan enskilda människor skall drabbas av en behovsprövning, som ändå inte ger någon vinst, tycker vi är helt orimligt.

Herr talman! Förslaget om differentierade, dvs. i praktiken oftast höjda, vårdavgifter för utförsäkrade pensionärer har kommit en stor och inte helt obefogad oro åstad bland handikappade och pensionärer. Att den oron har trängt fram till socialutskottet har framgått av betänkandet och kanske ännu mer av Blenda Littmarcks underbara anförande — jag menar verkligen att det var underbart — och det har lett till att socialutskottet är utomordentligt tveksamt. Det är nämligen ett märkligt betänkande som vi nu har att behandla. Å ena sidan tillstyrker man förslaget om differentierade avgifter, å andra sidan omgärdar man dessa med sådana restriktioner och uttalanden om generositet, att jag undrar om det kan bli någon ekonomisk vinst kvar för sjukvårdshuvudmännen. Om landstingen verkligen skall leva upp till vad socialutskottet föreskriver — och det är välmotiverat — undrar jag om det egentligen blir någon affär, om det inte kommer att kosta nästan lika mycket som det smakar. Vi har haft den här frågan som följeslagare i riksdagen under åtminstone Nr 41 tio år. Jag har känt mig litet olustig inför den hela tiden. Tidvis har jag känt Onsdagen den mig som en enmansopposition i riksdagen — vpk får förlåta! Om man skalar 2 december 1981 ned förslaget ända till skelettet finner man att det följer en skrämmande VAA det händer? Jo, nä ionär slutgiltigt blir utförsäkrad Ffferenterade ram ad är det som händer? Jo, när en pensionär slutgilti ir utförsäkrad, 5 ; dvs. förlorar även den sista resten av Sad SEE ger fe RAD en, blir pensionärens ekonomi ovillkorligen sämre än den var dessförinnan. vård Pensionären blir helt enkelt fattigare. Av det enda skälet att pensionären har blivit fattigare skall man ha rätt att höja avgifterna! Det är precis tvärtemot vad vi gör i hela Välfärdssverige i övrigt. Det finns nämligen inget annat skäl än att han har lämnat försäkringen för att höja avgiften! För den som är kvar i försäkringen skall den låga och enhetliga avgiften gälla. För mig är detta en helt felaktig princip — jag måste säga det också i dag, även om jag har gjort det flera gånger tidigare. Vi får alltså en behovsprövning som är helt uppochnedvänd. Därför att jag har blivit fattigare underkastas jag en annan och högre avgiftssättning! Detta kan inte vara rimligt. Dessutom tror jag — där delar jag fru Nordlanders uppfattning — att detta blir mycket krångligt. Jag tror att vad som har hänt är att man stirrat sig blind på några välkända exempel-— jag tycker också illa om dem. Det är de fall som det talas så mycket om och som gäller gamla, svårt sjuka människor som ligger år efter år på sjukhus. De samlar ihop en liten förmögenhet av icke utnyttjad pension, därför att de är fysiskt ur stånd att förbruka sina pengar. Och så kommer det, säger man, när vederbörande så småningom dör några anhöriga som aldrig har brytt sig om vederbörande så länge han eller hon levde, och hämtar ut behållningen! Det är ett drag av moralism i det sättet att resonera, som vi också brukar vara rätt fria från i Sverige. På mig gör det intrycket att det inte är i första hand sjukvårdshuvudmännens välförstådda intresse av att i någon mån få betalt för vården som man tar hänsyn till, utan intresset är att straffa de anhöriga, som inte har ställt upp för sin sjuke släkting medan tid var — de skall åtminstone inte ha betalt också! Det är ett drag av moralism i detta. Jag håller med om att det är riktigt att de borde ha ställt upp tidigare, men det är främmande för vårt sociala synsätt att använda vad som bör vara och vad som är en social avgiftssättning till att utkräva ansvar för detta. Det går inte riktigt ihop för mig. Man gör i det här sammanhanget jämförelsen, som naturligtvis på ett sätt är relevant, mellan den sjuke pensionären, dvs. den pensionär som vårdas på sjukhus, och den inte fullt så sjuke pensionären, som bor på ålderdomshem eller i servicehus. Det är en jämförelse som kan göras, men jag tycker att det är riktigare att jämföra den sjuke pensionären med sjuka som inte är pensionärer. Det här är egentligen en sjukförsäkringsfråga, och det är endast den litet egendomliga ärendefördelningen i riksdagen som gör att det inte är socialförsäkringsutskottet som fått handlägga den — vilket jag tror hade varit bättre. Jag menar alltså att man skall se detta som en sjukförsäkringsfråga och jämföra med hur vi hanterar andra sjuka, inte med hur vi hanterar andra pensionärer. Då ser det ut på ett annat sätt. Jag har känt mig tvungen, herr talman, att en gång till — trots att det faktiskt inte är första gången — deklarera denna personliga uppfattning. Det är en personlig uppfattning — jag företräder inte någonting, varken parti eller grupper av något slag. Jag har alltid haft den, och jag känner mig inte särskilt lugnad av att vi nu blir av med denna eviga följeslagare — för det gör vi väl. Jag tror verkligen både på Blenda Littmarck och på socialutskottet i dess helhet, och även på propositionsförfattarna och deras ärliga avsikter att undvika att reformen får dåliga konsekvenser. Men jag är alldeles säker på, att om de lyckas i sina goda intentioner, blir det ingen vinst på affären. Och det finns naturligtvis en risk att de misslyckas. Jag har, herr talman, inget eget yrkande.

Herr talman! Nils Carlshamre och jag tycks vara i stort sett överens i denna fråga. Det är riktigt som han säger att den oro som har redovisats för oss inte är obefogad. Vi har också hört av handikapporganisationerna hur de ser på denna fråga. För många unga får naturligtvis överenskommelsen förödande konsekvenser. Man tvingar till en ökad institutionalisering och tar ifrån dem möjligheten att komma tillbaka till ett normalt liv och boende. Jag vill citera ur Landstingsförbundets cirkulär om rutinerna. Om inkomstöverföring står det: ”Islutet av varje månad framställer Kommun-Data en maskinell förfrågan om inkomstuppgifter för berörda personer till ett antal centrala myndigheter. Förfrågan görs hos Riksförsäkringsverket , hos Kommunernas pensionsanstalt och Statens pensionsverk . Från RFV erhålls aktuella uppgifter om folkpension inklusive pensionstillskott, ATP-pension, KBT, SKBF, Handikappersättning och dylikt. Från KPA och SPV erhålls uppgifter om eventuella utgående pensioner. En gång om året sker förfrågan hos Riksskatteverket . Från RSV erhålls de uppgifter som lämnats i den senast fastställda taxeringen, dvs. inkomst av kapital, rörelse, jordbruksfastighet etc.” Det har berättats för mig att man 1973 frågade lantbrukarna hur många höns de hade, för det skulle man också ha som underlag vid beräkningen. ”Dessa inkomster skall ju också påverka avgiften. För de pensionärer som blir aktuella för inkomstförfrågan under perioden mellan de årliga förfrågningarna hos RSV kan taxeringsuppgifter inhämtas direkt från den lokala skattemyndigheten eller från skattelängderna.” Men sedan måste man personligen gå till varje individ för att få fram vilka Nr 41 avgifter som skall gälla. Det är en omöjlig situation. Onsdagen den
Herr talman! Jag skall inte tävla med fru Nordlander om svartmålning av systemet, utan jag skall bara säga att det är ett gammalt förslag som vi nu gifter för pensioföljer. Flera landsting införde redan tidigare systemet, men det blev upphävt närer vid sjukhusefter ett överklagande — jag tror att det var någon gång på 1970-talet — där vård man i regeringsrätten åberopade en lag från 1893. Det om något visar väl hur svårt det är att komma till rätta med den här frågan. Vi har i utskottet inte ansett det rimligt att en person kan vistas på ett långtidssjukhus, uppbära pension och samla förmögenheter på hög, och under hela sjukdomstiden hör de anhöriga inte av sig utan först när vederbörande är död. Därför har vi biträtt den överenskommelse som har träffats mellan Landstingsförbundet och regeringen och som syftar till att försöka nå en bättre tingens ordning. Det är naturligtvis många som har varit oroliga för detta, framför allt de handikappade. Men deras krav har vi försökt tillgodose i så stor utsträckning som möjligt genom att omgärda överenskommelsen med alla möjliga föreskrifter om hur den skall tillämpas. Det är naturligtvis svårt att uppnå fullständig rättvisa, men förslaget är ändå så väl underbyggt att det kan genomföras. De unga handikappade är ett särskilt kapitel. Det är klart att det finns det som oroar dem, men i det fallet har utskottet tillmötesgått de socialdemokratiska motionerna om att all möjlig hänsyn skall tas, och jag tror att det är tillräckligt. Utskottet säger också att regeringen skall komma tillbaka till riksdagen med en utvärdering av hur det hela har fungerat, och det bör vara betryggande. Jag ber till slut, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Göran Karlsson säger att pensionärerna samlar förmögenheter på hög. Men det måste väl vara i extrema fall, och de kan inte vara särskilt många. Den saken borde man kunna komma till rätta med på annat sätt. Han säger också att det är svårt att skapa rättvisa. Men om man inte kan skapa rättvisa, skall då alla drabbas av samma orättvisa? Var skall då de generösa gränserna gå? Det är människor som skall göra bedömningar, och vi behöver bara titta oss omkring här i salen för att förstå att vi bedömer saker och ting olika. Det blir subjektiva bedömningar. Att de som får sina förhållanden granskade helt enkelt blir utlämnade är en sida av saken. Den andra sidan är att det inte kommer att bli några besparingar. Det kommer bara att bli ökat krångel och mer byråkrati, och det har vi ju varit överens om att försöka minska på.
Herr talman! Vad Karin Nordlander säger äger väl sin riktighet. Det kan bli litet mer av byråkrati. Men att det kommer att bli mera rättvist på det sätt som nu föreslås kan hon inte förneka.

Herr talman! Boktryckarkonsten i Sverige fyller om ett par år 500 år. Motionen om ett museum för tryckerihanteringen skrevs därför att den gamla grafiska tekniken, som i stort sett har fungerat på samma sätt sedan Gutenbergs dagar, nu är på väg att försvinna i väldigt snabbt tempo. Man skulle kunna säga att den gamla, ursprungliga boktryckarkonsten går i graven och ersätts av en ny teknik. Som en symbol för det återfanns i våras en heldel grafisk utrustning av den äldre typen här nere på Klara kyrkogård; jag antar att den kom från Aftonbladet. Som gammal typograf passar jag naturligtvis på att plocka åt mig några små detaljer som skulle minna om det yrke jag har lärt mig. Min egen situation skulle ganska bra kunna beskriva hur fort det har gått. När jag blev färdig typografi början av 1960-talet trodde jag att jag skulle ha ett yrke för all framtid. Under den korta tid jag har ägnat mig åt politik på heltid, dvs. fem sex år, har de absolut sista delarna av den gamla tekniken tjänat ut; det finns några små och få undantag ute i landet. Det betyder att mina och många andra typografers och handsättares yrkeskunskaper passar bättre in på 1400 och 1500-talen än på 1980-talet.Det verkar häpnadsväckande, men det är faktiskt så. Det finns alltså all anledning att av rent historiska orsaker bevara den gamla tekniken, lämpligen i museiform, och då som ett levande och fungerande museum, där man framställer tryckalster enligt den gamla tekniken. Annars försvinner inte bara tekniken utan också yrkeskunnandet. Man kan väl säga att den generation typografer som jag tillhör är den sista som utbildats att arbeta på gammalt vis. Varför då ett levande museum, varför inte bara ställa upp grejorna och visa hur det såg ut en gång i tiden? Vi har i motionen motiverat detta, bl.a. med kvalitetsargument. Den nya tekniken, som i sig är fantastisk och ger många möjligheter till tryck som inte alls gick att framställa tidigare, riskerar trots allt att utarma en del av de skönhetsvärden som finns — det som man skulle kunna säga skapades mera för hand. Visst är det moderna snabbtrycket — med utfallande bilder i flerfärg och med montage både snett och vint och med montage på både det ena och det andra hållet — spännande, och visst ger det väldigt många möjligheter för en grafiker. Men den gamla boken, den gamla trycksaken — layoutad, satt och tryckt och inbunden av typografer och bokbindare, som anpassat formgivningen efter den äldre teknikens möjligheter — är att betrakta som ett konstverk i all sin enkelhet, något som det inte finns mycket av i dagens massproducerande samhälle. På samma sätt är det med affischer: Visst är de moderna affischerna lockande och granna, med fotografier, djärva färgbilder. Men över den gamla typen, där man fick ta till en i bästa fall för-tryckt bakgrund eller ett färgat ark och med trästilar av olika snitt och storlek försöka komponera ett grafiskt alster som skulle slå, som skulle vara informativt, låg det också något som gjorde alstren vackra på sitt speciella sätt. Ett levande museum skulle kunna syssla med framställning av sådana alster som jag här beskrivit. Motionen är mer utförlig beträffande innehåll i och verksamhet vid ett sådant här museum, och jag skall inte upprepa detta. Utskottsledamöterna har naturligtvis läst och satt sig in i motionen. I betänkandet, som vi nu behandlar, finns inte någon direkt värdering av eller åsikt om huruvida motionens syfte är värt att stödja eller inte. Man nöjer sig med att påpeka att viss verksamhet i linje med motionens syfte pågår på olika håll. Man hänvisar till att utredningar pågår inom ramen för SAMDOK, som inom kort skall ta ställning till vem som kan ha dokumentationsansvar för gammal teknik. Och visst är det en stor fråga att utreda. Vidare pekas på att LO-kongressen uppmärksammat problem kring arbetsplatsmuseer och arbetshistoria, och det är bra att detta skett. Man säger också att det, såsom vi nämnt i motionen, borde anordnas en utställning med anledning av 500-årsjubileet av boktryckarkonstens vara i Sverige och man nämner att en sådan 500-årsutställning ser det ut att bli i alla fall. Jag antar att det är fackföreningarna och arbetsköparna inom den grafiska industrin som håller på att arbeta med det här. Det är naturligtvis bra att detta kommer till stånd utan riksdagens inblandning. Men motionen tar ju inte sikte enbart på att bevara tekniken som sådan, utan den är också uttryck för en vilja att bevara produktionen av alster med hjälp av den här tekniken — produktion av sådana alster som jag nyss har beskrivit. Jag tycker att det är mycket värdefullt om dessa alster kan fortsätta att produceras och att yrkeskunnandet kan leva vidare, så att även kommande generationer kan se hur de här grejorna faktiskt används. Mot bakgrund av detta vill jag, med hänvisning till att utskottet inte direkt sagt emot mig men heller inte precis tillstyrkt mina idéer, ändå yrka bifall till den första att-satsen i vår motion. Det står i motionen att med hänvisning till vad som anförts föreslås att riksdagen beslutar ”att hos regeringen hemställa om tillsättande av en kommitté med uppgift att utreda och utarbeta förslag om ett svenskt bruksgrafiskt museum i enlighet med vad som anförs i motionen”. Jag tycker att riksdagen skulle kunna bifalla den att-satsen.

Herr talman! Det ämne som vi här behandlar, museifrågor inom olika industrigrenar, är mycket angeläget. George Orwell har sagt: Den som behärskar det förflutna behärskar nuet, och den som behärskar nuet behärskar framtiden. Intresset för historia har ökat mycket starkt under de senaste åren. Det finns ingen anledning att tro att detta bara är en tillfällighet. Intresset förefaller vara djupt rotat och svarar mot ett verkligt kulturbehov. Det nya är bredden. ”Gräv-där-du-står-verksamheten” arbetar fram material och ökar våra kunskaper. Omställningen av vår industri gör att vi just nu befinner oss i en period när många industrier och orter helt förändras. Hans Petersson i Hallstahammar gav ett exempel från ett område som är ganska typiskt för utvecklingen. Men det finns paralleller inom många områden. I den gedigna yrkeskunskapen finns sammanhanget bakåt, som vi inte får förlora när vi tar i anspråk den nya teknologin. När det gäller museerna finns de största bristerna i fråga om dokumentation just inom det tekniska området. Det är inte minst viktigt att arbetets historia i dess sociala sammanhang kan levandegöras på ett så allsidigt och genomtänkt sätt som möjligt. Fullföljandet av regionmuseireformen är därför oerhört viktigt. Kopplingen till regionmuseerna och samarbetet med centralmuseer liksom med forskande institutioner är en förutsättning för att inte stora, ja, sammantaget mycket stora resurser skall bindas upp i splittrade delar, som inte tillgodoser kraven på vetenskaplig dokumentation och tillgänglighet. När det gäller den motion om varvsmuseet i Göteborg som behandlas i utskottsbetänkande är det därför värdefullt att Svenska Varv har tagit initiativet och avsatt resurser för att tillsammans med de fackliga organisationerna och företrädare för Göteborgs museer utreda frågan om ett varvsmuseum i Göteborg. Utskottet har studerat det arbete som gjorts och de planer som finns för ett varvsmuseum i Göteborg. Och vi instämmer i den bedömning som kulturrådet har gjort. Jag tycker att det är viktigt att vi behandlar de båda motionerna parallellt. De visar nämligen på de problem som inom en mycket nära framtid kommer att ligga framför oss, om vi inte tar ett helhetsgrepp när det gäller industridokumentation. Här rör det sig om mycket stora problem och en utveckling som går enormt snabbt. Det är därför bra att kulturrådet har tagit initiativ till en utredning som skall lägga fram förslag om dokumentationsansvaret för industrihistoria. Den utredningen beräknas bli presenterad under 1982, och den bör ligga till grund för de insatser som vi skall göra när det gäller industridokumentation. Motion 440 angående ett grafiskt museum tar upp en viktig del äv vår tekniska utveckling och belyser vilken betydelse boktryckarkonsten har haft för utvecklingen mot ökad yttrandefrihet. Hans Petersson i Hallstahammar berörde i sitt inlägg också yrkeskunnandet och skönhetsvärdena. Det är riktigt att det tryckeri i Kungsgården som är omnämnt i motionen innebär en unik resurs genom att hela utrustningen och arbetsplatsen är komplett och utan vidare skulle kunna fungera på ursprungligt sätt. Och det finns många spännande former för att verkligen göra ett levande museum av detta tryckeri. Från kommunens håll har det visats stort intresse för ett museum, liksom från det museiråd som nu håller på att bildas med deltagande av de fackliga organisationerna i länet.

Det skulle kunna kopplas till en ganska levande debatt och en levande miljö, där man kan se vad detta har betytt ur yttrandefrihetssynpunkt. När det gäller museet i Kungsgården, är inte kopplingen till länsmuseet klarlagd. Vi menar i utskottet, när vi instämmer i kulturrådets bedömning, att en sådan koppling är viktig och nödvändig och att man också måste klarlägga sambandet med centralmuseerna, som jag berörde tidigare. Jag tror att det är viktigt att vi inte får för splittrade och på det sättet dåligt samordnade resurser. Det är av största betydelse att tiden inte springer ifrån oss när det gäller industrisamhällets och teknikutvecklingens belysning. Regionmuseireformen måste därför fullföljas, och principer och riktlinjer för bevarande och levandegörande av dessa områden måste utarbetas.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag har fått mycket vänliga ord från Ing-Marie Hansson beträffande motionen. Det är klart att det hade glatt motionsskrivaren, om det stått några sådana i betänkandet också. Men bättre sent än aldrig. Jag instämmer i det som Ing-Marie Hansson sade om att det är mycket bråttom, därför att dessa utrustningar försvinner. Nu finns det, som också nämns i motionen, i Gästrikland och på några andra håll kvar litet grand av komplett utrustning som kan användas. Men ofta går det till så som jag beskrev, att utrustningen kastas ut på kyrkogården. Man hittar den rätt vad det är utanför någon fabriksvägg, och där står den och rostar och går aldrig mer att använda. Man måste göra någonting nu för att få fart på utvecklingen, som tydligen är likadan inom många andra branscher. Jag tog upp denna bransch, därför att jag känner till just den och är angelägen om den. Gör man ingenting nu kommer också själva kunnandet i att hantera denna utrustning att försvinna. Det är inte så roligt att bara ha den stående. Jag tror, att om man skapade ett bruksgrafiskt museum och producerade böcker och affischer av äldre typ, skulle det visa sig vara mycket värdefullt rent konstnärligt sett, därför att sådant går nästan inte att få fram på annat sätt. Inom t.ex. bokbinderikonsten sker det en väldig uttunning i antalet bokbindare som kan göra en riktig inbindning med guldsnitt, prägling i ryggar, försättsblad m.m. Det var som sagt många vänliga ord, men jag vidhåller ändå mitt yrkande, därför att jag tycker att man skulle kunna tillsätta en kommitté som tar tag i detta, samordnar och ser till att det verkligen blir någonting, så att det inte faller mellan fingrarna, trots att alla vill ha någonting gjort.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande. Sedan vill jag säga till Hans Petersson i Hallstahammar att jag tycker att man i utskottets betänkande skönjer ett mycket stort intresse och en positiv skrivning när det gäller dessa frågor. Jag kanske utvecklade det litet mera än man har gjort i själva texten i betänkandet. Men innehållet är klart positivt. Jag vill också säga att det inte går att rycka ut en fråga som den om ett bruksgrafiskt museum, innan den är färdigutredd och innan vi kan se den i det sammanhang som vi måste ha som underlag, nämligen principerna för dokumentation när det gäller industrihistoria och anknytningen till länsmuseerna.
Herr talman! Ja, det är riktigt att man kan invänta principer, och jag kan ha förståelse för den inställningen. Jag tyckte att det nu var lämpligt med en aktivitet i denna fråga, eftersom det snart är 500-årsjubileum för boktryckarkonsteni detta land. Inom denna bransch har det nu i ett decennium pågått en väldig teknisk förändring, och jag är rädd för att om man väntar bara ytterligare några år så har man ingenting kvar att bevara.

Herr talman! Vi har i dag en alltför stor kostym när det gäller utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger. I dag utbildast.ex. 4 400 förskollärare per år. Men universitetsoch högskoleämbetet anger behovet av utbildningsplatser till enbart 1 700 om året. Motsvarande förhållande råder vad beträffar utbildningen av fritidspedagoger. Mot denna bakgrund är det svårt att argumentera mot en minskning av antalet utbildningsplatser inom dessa båda områden. För högskolan i Falun/Borlänge, som just är specialiserad på utbildning av dessa kategorier, föreslås också att antalet utbildningsplatser på förskollärarlinjen minskas från 150 till 120 och att utbildningen av fritidspedagoger på ett likartat sätt minskas från 60 till 30 årsplatser. Samtidigt är utbildningen av lågoch mellanstadielärare underdimensionerad i vårt land. I dag utbildas 330 lågstadielärare om året. Enligt statistiska centralbyråns prognoser borde den siffran i ett femårsperspektiv ökas till 440. Vad mellanstadielärare beträffar är i dag antalet utbildningsplatser 576. Också här borde antalet i det närmaste fördubblas enligt SCB:s prognoser och ökas till 1090 under femårsperioden från 1982 87. Prognoser bör man alltid ta med en nypa salt. Men det går knappast att förneka att dessa linjer verkligen är underdimensionerade. Att då i ett kortsiktigt besparingsnit vägra att expandera utbildningen av lågoch mellanstadielärare är ganska oklokt. Så långt som till att slå igen grundskolan lär inte ens borgerliga regeringar kunna gå i sin besparingsiver. När det gäller utbildning bör vi tvärtom ha siktet inställt ganska långt in i framtiden. Att det i dag råder brist på dessa lärarkategorier i ett län som Kopparbergs län kan man inte heller förneka. Det gäller, naturligt nog, för glesbygdskommuner som Malung och Älvdalen; i Malungs kommun är i dag var femte lärare i grundskolan obehörig. Men även i en kommun som ligger bra till såsom Smedjebacken har vi i dag 15 obehöriga lågoch mellanstadielärare: Det är denna bakgrund som gjort att vi socialdemokrater på Dalabänken motionerat om att klasslärarutbildningen snarast bör återupptas vid högskolan i Falun/Borlänge. Vi har också fått ett visst gensvar, så till vida som att UHÄ är inne på samma tankegångar. I sina petita för nästa budgetår föreslår ämbetet att utbildningen av lågstadielärare skall återupptas vid högskolan och 30 utbildningsplatser inrättas. Kostnaden härför är noll. Visserligen har UHÄ i sina petita tagit upp en kostnad om drygt 600 000 kr., men det är en kostnad som försvinner redan efter ett år i takt med att antalet platser i förskoilärarutbildningen skärs ned. Vad det rör sig om är alltså en ren utväxling av förskollärarutbildning mot lågstadielärarutbildning, där samma resurser vid högskolan används i båda fallen. UHÄ föreslår också i ett av sina alternativ att man inrättar 30 utbildningsplatser för mellanstadielärare fr.o.m. 1982/83 i Falun. Också det förslaget är, som jag visat, väl underbyggt. Kostnaden för denna intagning anges till 717 000 kr. Här bör man dock lägga märke till att vi i dag har en viss övertalig personal i Falun, som ger upphov till en s.k. övertalighetskostnad. Räknar man bort den, blir nettokostnaden för att återuppta mellanstadielärarutbildningen i Falun ungefär 300 000 kr. För en mycket ringa kostnad kan vi alltså få 60 utbildningsplatser för klasslärare, något som vi i dag verkligen har behov av. Det finns ytterligare ett skäl att satsa på denna utbildning vid högskolan i Falun/Borlänge. Man har där ett mycket intressant projekt för en integrerad utbildning av förskollärare och klasslärare, som man kallar PRO-SAM med en av de litet konstiga förkortningar som är på modet i våra dagar. Anledningen till att detta projekt har stort intresse för framtiden är följande. Jag tillhör dem som tror att den nuvarande uppläggningen av barnomsorgen för barn upp till sex års ålder inte är hållbar i längden. Vårt nuvarande system är för ineffektivt och för dyrt. Vi måste i framtiden på ett helt annat sätt än nu satsa på förskolan och dra ned den egentliga förskoleverksamheten i mycket lägre åldrar än vad vi nu gör i vårt land. Här har vi åtskilligt att lära av utlandet. Tiden och tillfället här i dag tillåter inte att jag går in närmare på denna viktiga aspekt. Men om jag skulle ha rätt, fordras en förnyelse av den svenska förskolans pedagogik. Här kommer det s.k. PRO-SAM-projektet i Falun in som en mycket intressant sak. Där tillåter man förskola och lågstadium att flyta in i varandra på ett mycket naturligare sätt än vad som är fallet i dag. Ett startande eller ett återupptagande av klasslärarutbildningen i Falun skulle medföra att experimentverksamheten får komma i gång på riktigt. Och den kan — det är jag övertygad om — ge viktiga erfarenheter till praktiskt taget ingen kostnad. Låt mig så tillägga en personlig reflexion. Jag har i 20 års tid varit akademisk lärare. Under senare år har jag sett mycket missmod sprida sig vid universitet och högskolor. Därför är det mycket glädjande att få träffa lärare som dem i Falun, som är entusiastiska och fyllda av energi i sitt arbete på att just förnya innehållet i högskolan. De är värda allt stöd i sitt reformarbete. Herr talman! Jag har inget yrkande här i dag. Mitt anförande riktar sig egentligen till utbildningsdepartementet. Jag hoppas att man där inte skall överväldigas av sin besparingsiver, utan att man inser att ett återupprättande av klasslärarutbildningen vid högskolan i Falun/Borlänge är en på samma gång billig och förnuftig åtgärd och att man därför tillstyrker den i nästa års budget. Det är, herr talman, med andra ord just den typ av åtgärd som vi bör satsa på i krisens Sverige.

Herr talman! I motion 1980/81:556 har Göthe Knutson och jag motionerat om utbildning av förskollärare till lågstadielärare vid högskolan i Karlstad. Vi motionärer har förståelse för att utbildningsutskottet inte ansett sig kunna tillstyrka motionen, eftersom ärendet f. n. bereds inom regeringskansliet. Enligt vad jag inhämtat har UHÄ i sin anslagsframställning hemställt om ett tjugofemtal sådana platser. Såvitt jag förstår är platserna också högt prioriterade. Jag vill med mitt inlägg, herr talman, framhålla det angelägna i att denna utbildning verkligen kommer till stånd vid högskolan i Karlstad. Man har vid vår högskola lång erfarenhet av lärarutbildning. Karlstad har ju utbildningstraditioner sedan decennier, bl.a. genom det förutvarande seminariet. Och vi har utmärkta lärarkrafter. Enligt vad jag inhämtat ligger högskolan också mycket väl framme med förberedelserna för den planerade utbildningen. En utbildning av förskollärare till lågstadielärare ligger helt i linje med intentionerna på utbildningsområdet och kan ses som ett viktigt led i samverkan mellan förskola och skola. Jag kan också understryka det behov av lågoch mellanstadielärare som Bo Södersten tog upp i sitt anförande. Till sist, herr talman, vill jag betona den betydelse som den föreslagna utbildningen skulle ha för högskolan i Karlstad och för våra lärarkrafter, både de nuvarande och de tillkommande. Högskolan i Karlstad är en mycket viktig läroanstalt i Värmlands län, med stor betydelse för våra ungdomars utbildning och kommande arbetsmöjligheter. Måhända har våra anföranden här i dag något av ”hembygdens dag” över sig, men, herr talman, det är mycket viktigt att på riksplanet föra fram de frågor som är angelägna för våra skolor hemma i länen. Med tanke på att det rör sig om ett helt enigt utskott skall jag inte drista mig tillatt framföra något eget yrkande, utan jag nöjer mig med att med det sagda understryka vikten av att den av oss föreslagna utbildningen verkligen kommer till stånd.

Herr talman! Det blir i vår en debatt om lärarutbildningen, eftersom utbildningsdepartementet har meddelat att det kommer en proposition om de frågorna. Det betänkande som har legat en tid skall då behandlas av regering och riksdag. Jag skall därför inte ta upp de frågor som berörts här i två, som jag tycker, ganska intressanta inlägg, utan bara säga till Bo Södersten att det finns ett riksdagsuttalande som säger, att om lärarutbildningen skall utökas igen, skall den i första hand lokaliseras till orter där den funnits tidigare men dragits ner, minskat eller försvunnit. Det innebär att om prognoserna tyder på att vi behöver fler lärare är det självklart att Falun/Borlänge skall komma i fråga, eftersom man tidigare har haft lärarutbildning som försvunnit. Till Gullan Lindblad vill jag säga att man, då man talar om behovet i Karlstad, naturligtvis måste vara medveten om att de attacker mot skolan som riksdagsmajoriteten f. n. gör, med kraftiga nedskärningar, innebär en dramatisk minskning av lärarbehovet på alla nivåer. Det behövs flera tusen färre lärare än vi tidigare räknade med, och det kan naturligtvis vara något som sätter käppar i hjulet för den utbildning vi nu talar om. Den utbildning, som Gullan Lindblad talar om har varit aktuell under ganska många år, men tidigare har lärarnas fackliga organisationer varit utomordentligt tveksamma till om detta är en rimlig utbildning. Nu har tydligen den tveksamheten vikit och UHÄ har ett förslag. Utbildningsutskottet kommer därför att mycket seriöst pröva denna fråga, när vi får budgetpropositionen på nyåret. Jag ber, herr talman, endast att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill tacka Stig Alemyr för hans inlägg och hoppas att vi tillsammans skall kunna verka för att få till stånd en klasslärarutbildning vid Falun 83.
Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten. Jag vill också tacka för de förtydliganden vi fått av utbildningsutskottets ordförande. Jag vill bara som ett motargument säga att under tider med knappa resurser är det alldeles särskilt viktigt att man prioriterar. Jag håller med om utbildningsutskottets synpunkter på att man i första hand skall prioritera utbildningsinsatserna till de högskolor som tidigare haft utbildning av lärare.

Herr talman! Får jag bara i största korthet säga att vi i utbildningsutskottet fäster en utomordentligt stor vikt vid invandrarfrågor inom utbildningsväsendet. Det är kanske de svåraste problem vi har att brottas med i vårt land när det gäller utbildningsfrågorna. Vi har inte löst de här problemen i Sverige, men vi har ändå kommit längre än man har gjort i något annat land i världen. Vi har en lagstiftning som går längre än i alla andra industriländer dit invandrare kommer. Jag vill gärna understryka att jag är på det klara med att vi icke tillnärmelsevis har nått de mål som vi har ställt upp för oss. Det kommer att krävas framför allt ekonomiska insatser av oss på utbildningsväsendets skilda nivåer för att vi skall kunna möta de ökande problemen bland invandrare.

Herr talman! De kemiska föroreningarna är ett av våra allra största miljöproblem. Användningen av kemikalier har ökat lavinartat under de senaste decennierna. Varje år tillkommer tusentals nya kemikalier. Människorna i dagens samhälle kommer överallt i kontakt med kemiska medel — i hemmen, på arbetsplatser, i naturen och varhelst vi vistas. Nya industriutsläpp och utsläpp från motorfordon tillför naturen kemiska föroreningar. Upplagringen av miljögifter i näringskedjan är ett allvarligt problem, det miljöfarliga kemiska avfallet ett annat. Det är lätt att ha förståelse för den oro många människor känner för den ökande användningen av kemikalier. Rapporter om sambandet mellan kemiska ämnen och vissa allvarliga sjukdomar, cancer och allergier, duggar tätt. Osäkerheten är stor inför många av de kemiska ämnenas verkan på lång sikt. Framför allt vet man inte hur olika ämnen samverkar med varandra och med andra föroreningar, t.ex. bilavgaser och tobaksrök. Svårnedbrytbara substanser försvinner i det ekologiska kretsloppet och når slutligen människan. Jag vill inte tro att det finns någon politiker eller beslutsfattare som inte tar kemisamhällets faror på allvar. Men det gäller ju också för oss politiker att omsätta våra idéer när det är fråga om människornas oro i praktiskt handlande. Det måste vara politikernas uppgift att ta reda på om den oro människor känner är befogad och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undanröja de risker som är orsaken till denna oro. Det är mot den bakgrunden jag har så svårt att förstå varför de borgerliga partierna nu för tredje eller fjärde året i rad avvisar vårt krav om tillsättande av en giftoch kemikommission som framförts i vår reservation till jordbruksutskottets betänkande 1981/82:10. Vi har i vår miljömotion nr 1379 gjort en omfattande genomgång av kemisamhällets risker, såväl akuta som på lång sikt. För den som gör sig mödan att läsa den genomgången borde det stå fullt klart att det här är ett område som måste angripas på mycket bred front. Med den omfattning och spridning som de kemiska ämnena har i hela samhället är det helt nödvändigt, menar vi från socialdemokraternas sida, att man gör en övergripande översyn av de olika lagar som reglerar användningen av kemiska medel. Att samordna och initiera det forskningsoch undersökningsarbete som krävs är en annan viktig uppgift som vi föreslår att giftoch kemikommissionen skall ha. En ytterligare uppgift för den här kommissionen måste vara att föreslå de förändringar i den nuvarande administrationen vilka med nödvändighet kommer att krävas. Och sist men inte minst måste man få till stånd en genomgripande kartläggning av de problem som är en följd av kemikalieanvändningen. Låt mig mot bakgrund av tidigare debatter i kammaren om vårt förslag om en giftoch kemikommission säga, att det här inte rör sig om någon ny permanent organisation inom miljövården. Vad det i stället handlar om är att under en tidsbegränsad period göra en total genomlysning av problemen med kemikalieanvändningen och på vilket sätt samhället bättre kan ta sitt ansvar för människorna på det här området. Det var möjligt att göra det när det gällde energiområdet. Det borde också vara fullt möjligt att göra det när det gäller den här stora och allvarliga miljöfrågan, om bara den politiska viljan finns. Det räcker inte med att administrera den miljöpolitik som den socialdemokratiska regeringen satte i gång under 1960-talet och genomförde under första delen av 1970-talet. Alla våra förslag i miljöfrågor under oppositionsåren har syftat till att fullfölja denna socialdemokratiska miljöpolitik. Produktkontrollen är ett exempel på att borgerliga regeringar inte velat fullfölja vår miljöpolitik. Vi har från socialdemokraternas sida nu samma utgångspunkter för vår miljöpolitik som då. Utgångspunkten måste vara att människor inte skall komma till skada genom användningen av kemiska ämnen. Tillverkarna och importörerna måste ta ansvar för att deras produkter inte ger upphov till skador. Det är samhället som skall se till att de uppfyller detta ansvar. I vår reservation har vi också upprepat våra krav när det gäller produktkontrollorganisationen. Vi anser att riksdagen bör uttala sig för att regeringen nu skyndsamt utarbetar förslag till en ny produktkontrollorganisation. När det gäller registreringen av kemiska produkter har riksdagen tidigare vid flera tillfällen uttryckt önskemål om snabbast möjliga uppbyggnad av ett fullständigt produktregister. Det här är verkligen ett arbete som borde ha kunnat påskyndas ifrån regeringens sida.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

Herr talman! Vid det betänkande som vi nu behandlar har vi från folkpartihåll fogat en reservation i anslutning till två motioner väckta av dels Bonnie Bernström och Jörgen Ullenhag, dels Esse Petersson och mig. Vi önskar få till stånd ett tillkännagivande till regeringen om att jordbruksdepartementet mera skall uppmärksamma vikten av minskning — förlåt, jag menar märkning-— av hälsooch miljöfarliga varor. — Vi vill för all del också få till stånd en minskning, men det var nu i första hand fråga om märkning. Vi är inte säkra på att dessa lagbestämmelser hittills har fått den stora betydelse i produktkontrolloch miljöskyddsarbete som är avsikten. Som exempel på märkningens betydelse kan tas batterier med miljöfarligt innehåll. Den tekniska utvecklingen när det gäller små batterier har varit snabb. Det finns nu flera typer av batterier som innehåller kvicksilver och kadmium. Det har utvecklats andra batterier som har fördelen att inte innehålla skadliga tungmetaller. Vissa av de miljöfarliga batterierna lämpar sig för återvinning, och det gäller också en form av icke miljöskadliga batterier, nämligen silveroxidbatterier, vilkas värde är så pass högt att de bidrar till att ge ekonomi åt batteriinsamling. Skall denna insamling kunna fungera tillfredsställande behövs faktiskt två olika slags märkning. En märkning i skrift bör upplysa konsumenten om att batteriet är miljöfarligt och måste insamlas sedan det använts. Finns inte denna märkning riskerar man att vid batteriinsamlingen stora mängder helt ofarliga batterier lämnas in och försvårar både insamling och åtföljande sortering. Vi menar att märkning med olika färg skulle kunna fylla funktionen att möjliggöra en snabb och rationell sortering för att bland de insamlade batterierna skilja ut dem som är användbara för återvinning av metaller.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

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1981/82:10 behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden för snart ett år sedan. Det gemensamma för motionerna är att de har anknytning till begreppet hälsooch miljöfarliga varor, ett begrepp vars gränser man faktiskt inte säkert kan ange. Vad jag främst skall uppehålla mig vid är fyra motioner från vpk som besvaras i betänkandet. Men först några allmänna synpunkter. Problemen med hälsooch miljöfarliga varor berör närmast den kemiska industrin, här i Sverige och i den industrialiserade världen i övrigt. Den svenska kemiska industrin har betydande ekonomisk och sysselsättningsmässig betydelse för landet, samtidigt som den för med sig miljöproblem både inom arbetsmiljö och yttre miljö. Enligt Sveriges Kemiska Industrikontor sysselsatte den kemiska industrin i vid mening ca 110 000 människor i Sverige år 1979. Flera av den kemiska industrins branscher har varit bland de snabbast växande i landet. Den kunskapsintensiva delen av den kemiska industrin har ofta utpekats som det område där det borde finnas ”nischer”, i vilka svensk industri skulle ha goda möjligheter att hävda sig i internationell konkurrens. Om konkurrensen skall kunna ske på någorlunda lika villkor bör de samhälleliga restriktionerna mot den kemiska industrin vara likartade i de industriländer som tävlar på marknaden. I den kunskapsintensiva och tillika forskningsintensiva delen av den kemiska industrin finns inte i samma grad motiv för utflyttning till mindre utvecklade länder med lägre miljökrav och små restriktioner kring kemikalieanvändningen. Den utbildade arbetskraften för forskning finns i i länderna, och arbetskraftsbehovet i själva produktionen är litet i förhållande till produktionens omfång. Men i industriländerna har miljöopinionen börjat vakna kring kemikalieanvändningen. Kraven reses alltmera bestämt på en kontroll av främst nya kemiska substanser. Man vill ha en kontroll som liknar den som redan finns för nya läkemedel. Då sådana undersökningar är både kostnadsoch tidskrävande möts de av motstånd från den kemiska industrins sida. Ändå är en sådan utveckling på gångi flera industriländer och måste enligt vår mening komma till stånd också här i Sverige. Kostnaden för sådana undersökningar kan nedbringas genom internationellt samarbete med utbyte av data, men de kan också nedbringas genom att man begränsar antalet kemikalier i vår totala miljö. En obligatorisk förhandsprövning skulle säkert komma att bidra till en sådan begränsning. Med all sannolikhet skulle vår livskvalitet inte försämras utan i stället förbättras om antalet kemikalier i vår miljö begränsades till de för oss nyttiga och nödvändiga. En sådan begränsning skulle leda till att vi hade bättre kunskap om dessa produkters egenskaper från hälsooch miljösynpunkt. Liksom föregående år gör utskottet en redovisning av läget beträffande uppbyggnaden av produktkontrollen. Man hänvisar till kommittébetänkandet från utredningen om produktkontrollens organisation. Man hänvisar till att kommittébetänkandet har remissbehandlats och att det f. n. är under beredning inom jordbruksdepartementet. Avsikten är att proposition så snart som möjligt skall föreläggas riksdagen, säger man. Med detta förordar utskottet att motionen 1094 yrkande 5 lämnas utan ytterligare åtgärd. Jag är medveten om att frågan är under övervägande och att proposition tämligen snart kommer. Följs intentionerna i utredningen kommer yrkandet i motionen väsentligen att tillgodoses. Jag kan dock inte se något fel i att riksdagen uttalar sig för att de berörda anställda ges ett avgörande inflytande, via sina fackliga organisationer, i frågor som direkt berör dem och vidhåller därför motionsyrkandet på den punkten. I nämnda motionsyrkande tas också produktregistrets uppbyggnad upp. Här har jordbruksutskottet redan tidigare gjort mycket bestämda uttalanden som riksdagen godkänt. Detta gäller främst tillgången till registret. Utskottet skriver nu igen följande mycket bestämda mening: ”Samtidigt har utskottet med skärpa framhållit nödvändigheten av att registret kan utnyttjas så att skyddsombuden på effektivaste möjliga sätt bereds tillgång till för deras verksamhet relevanta uppgifter ur registret.” Detta skarpa uttalande finner jag mycket bra och helt i den riktning jag önskar. Det fattas nu bara att det händer något också i verkligheten. Utskottet säger sig ha erfarit att produktkontrollnämnden i slutet av år 1981 skall redovisa ett program för registrets fortsatta uppbyggnad. Innehållet i detta program känner jag för dagen inte till något om. Vi har nu i flera år agerat för att påskynda en planmässig uppbyggnad av produktregistret i de arbetandes intresse. Jag kan därför inte finna att ett bifall till motionsyrkandet på denna punkt kan stå i strid med att det kommer att redovisas ett program senare i år. Yrkandet vidhålles därför. I nästa avsnitt i utskottets skrivning behandlas frågan om förhandsprövning av vissa hälsooch miljöfarliga varor. Också den frågan har tidigare behandlats i utskott och riksdag men är fortfarande inte löst. I motionen 1980/81:272 från vpk yrkas på lag om förhandsprövning, tillskapande av en tillsynsorganisation och en statlig organisation för testning av hälsooch miljöfarliga varor. I motionen 1980/81:1478 aktualiseras i huvudsak samma frågor och framhålls att tillskapande av nödvändiga resurser för testning kostnadsmässigt skall belasta dem som hanterar de berörda varorna. Lagen om hälsooch miljöfarliga varor från 1973 möttes på sin tid med stora förväntningar. Den är visserligen en ramlag men ger ändå stora möjligheter till ingripanden och möjlighet till omvänd bevisföring. Vidare räcker det med en grundad misstanke för att ingripande skall kunna ske. Men vad hjälper allt detta, om kringresurserna till lagen inte finns? Lagen har därför, hittills i alla fall, blivit något av en ”papperstiger”, en i sig bra lag som inte kunnat få genomslag i det verkliga livet. Det visar att det inte går att lösa miljöproblemen enbart genom lagstiftning. Miljöproblemen kan lösas endast om lagstiftningen kombineras med erforderliga resurser för kunskapsinhämtande och för kontroll, och det är just sådana resurskrav som vi tar upp i våra två motioner. Vi menar att då USA och EG kan ta steg i riktning mot förhandskontroll av kemikalier som kan vara hälsooch miljöfarliga, bör vi kunna göra det också i Sverige. Utskottet hänvisar till att dessa frågor varit föremål för överväganden inom den kommitté som behandlat produktkontrollorganisationen. Denna kommitté har uttalat att starka skäl talar för att ett anmälningsförfarande beträffande nya kemiska ämnen kommer till stånd i Sverige. Kommittén anser dock att genomförandet bör kunna anstå till den 1 januari 1983. Skälet är att man först vill omorganisera produktkontrollmyndigheten och sedan genomföra förhandsanmälan. Man vill också få i gång produktregistret för att genom detta kunna kontrollera om anmälningsplikt föreligger eller ej. Detta tar utskottet till utgångspunkt för att de här aktuella motionerna bör lämnas utan ytterligare åtgärd från riksdagens sida. Jag kan möjligen erkänna att det kan ligga något i att omorganisationen av produktkontrollen genomförs först, men skall vi vänta på produktregistret, lär det — med hittillsvarande uppbyggnadstakt — dröja innan vi kan få någon förtidskontroll av nya kemiska produkter här i landet. Jag vidhåller sålunda våra motionsyrkanden också på denna punkt. jordbruket och begärs förslag från regeringen om begränsning av handelsgödselanvändningen inom jordbruket. Här är ju läget det att frågorna, som det också sägs i utskottets betänkande, är föremål för utredning. Utredningen beräknas, enligt utskottet, lägga fram förslag under detta budgetår om effekterna av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring. Vänsterpartiet kommunisterna är företrätt i denna utredning. Med hänsyn till detta förhållande låter vi oss t. v. nöja i denna fråga, varför jag inte nu yrkar bifall till motionen 1774. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till motionerna 1980 81:1094 yrkande 5 och 1980/81:1478.
Herr talman!

Jag har haft tillfälle att göra den jämförelsen i det av Europarådets utskott som handlägger de här sakerna; där har vi tillgång till jämförelsematerial i fråga om lagstiftning. Men jag vill gärna säga att ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre, och jag vill understryka att framställningar i de här frågorna har lett till lagstiftning — framställningar från både riksdag och regering, både före och efter 1976. Utskottet hyser verkligen mycket respekt för de här frågorna och har mycket högt ställda ambitioner i sin omsorg om att de skall hanteras på ett för människor och människors miljö riktigt sätt. I fråga om all denna aktsamhet och all denna ambition att skapa kontrollorgan för att se till, att vi har ett grepp om vad som verkligen händer i vår miljö, råder det glädjande nog väldigt stor enighet i den svenska politiska debatten.

Det kan naturligtvis upplevas som en besvikelse av enskilda motionärer, men jag vill verkligen mycket starkt betona att den hanteringen i utskottet inte beror på någon som helst sidovördnad för själva sakinnehållet. Tvärtom befinner sig de här frågorna till sin karaktär i en väldigt likartad position. Exempelvis har regeringen 1979 anmält att produktregistret skall ses över, och därefter har motionärer hela tiden hakat på med otålighet och frågat vad som händer och sagt: Nu kan väl riksdagen besluta att det skall gå ännu fortare. Vi har full förståelse för ambitioner hos motionärerna, men utskottet måste ändå ta hänsyn till det aktuella beslutsläget. Jag tycker det har redovisats väldigt bra i de flesta frågorna av Per Israelsson, och jag skall därför inte tynga kammardebatten med ytterligare en sådan redovisning. Jag tar ett exempel när det gäller produktregistret. Där anmäler regeringen att 11 Riksdagens protokoll 1981/82:39-41 man är i gång med andra etappen av undersökningen, som kommer att redovisas i slutet av detta år. I det läget är det helt naturligt att ett riksdagsbeslut inte precis passar i den formella hanteringen. I alla de här detaljfrågorna har utskottet stannat vid att konstatera att all den snabbhet och noggrannhet som kan erfordras karakteriserar hanteringen. Jag kan ta några andra exempel. Ett kadmiumprogram har aviserats. Beträffande hanteringen av batterier säger man att den frivilliga organisation som har etablerats fungerar. Det är rätt svårt för utskottet och riksdagen att gå in och besluta någonting annat. Beträffande en mera omfattande samordning av alla de här frågorna har vi skrivit att vi förutsätter att den kommande beredningen i regeringskansliet skall noggrant pröva saken. Det är gott om otåliga motionärer, och det är rätt intressant att de kommer från båda sidor om regeringskansliet; jag ser att läget är 7-6 i icke-socialistisk favör. De är ändå hela tiden otåliga och hoppas att riksdagen skall fatta olika beslut för att om möjligt påskynda hanteringen. Jag kan säga att det är en bra ambition, och i regel har den faktiskt också effekt. Den kan ha en rätt hygglig effekt även om inte riksdagen fattar exakta beslut och inte har färdiga lagförslag att ta ställning till utan avvaktar det arbete som pågår. Men utskottet uttalar naturligtvis gång på gång att man förutsätter att arbetet påskyndas och forceras på ett allvarligt sätt.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
Herr talman! Einar Larsson säger att han i internationella sammanhang är stolt över den miljöpolitik och den miljölagstiftning som vi har i vårt land. Och jag kan förstå det, för miljöpolitiken bär ett socialdemokratiskt märke. Det har inte hänt någonting under de borgerliga regeringsåren när det gäller miljölagstiftning som Einar Larsson har anledning att fara runt i Europa och vara stolt över. Men det är som jag sade tidigare: Det räcker inte med att administrera en socialdemokratisk miljöpolitik. Det gäller att fullfölja den politik som grundlades i slutet på 1960-talet och första delen av 1970-talet. Vi menar när det gäller det stora område som kemikalieanvändningen utgör att man måste ta ett övergripande grepp. Jag har naturligtvis förståelse för att Börje Stensson tycker att det här med batterier och hanteringen därvidlag är en viktig fråga. Men jag är förvånad över att Börje Stensson inte har ett enda ord att säga om varför han motsätter sig vårt förslag om en giftoch kemikommission. Tycker Einar Larsson och de andra företrädarna för de borgerliga partierna att vi har en ordentlig kartläggning av effekterna av kemikalieanvändningen? Tycker ni att samordningen mellan de olika organ som arbetar inom miljöområdet är fullt tillfredsställande? Einar Larsson säger att det sitter en beredning som behandlar produktkontrollorganisationen. Menar Einar Larsson att den tar det övergripande greppet kring dessa frågor? Anser Einar Larsson att de arbetsuppgifter som vi har angett i vår miljömotion bör ingå i en sådan här kommissions arbete? Iså fall arbetar regeringen inom stängda dörrar med de här stora frågorna, utan att det största partiet i vårt land har någon möjlighet att delta i arbetet.